Fru talman! Anledningen till att jag ställer frågan om miljöprövningen av Öresundsbron på det sätt som jag gör är att det förekommit olika uppgifter från företrädare för regeringen. Olof Johansson har, när jag hört och läst honom, uttryckt samma uppfattning som han gjorde i dag, nämligen att om det skall vara någon mening med en miljöprövning skall den givetvis kunna leda till att hela projektet stoppas. Statsministern har däremot i uttalanden sagt att en miljöprövning på sin höjd kan leda till att man gör justeringar i läge. Man kan t.ex ändra läge eller utformning på förbindelsen. Då har jag inte tolkat statsministern så att han med ändrad utformning menar att man bygger en tunnel i stället för en bro, utan det är alltså själva bron man diskuterar. Det gör ju att det finns anledning att fråga sig om regeringen har en gemensam politik i den här frågan och om man har en gemensam uppfattning om vad en miljöprövning kan leda fram till. Om man inte skulle ha det, vem är det då som bestämmer i slutändan? Sedan har regeringen berömt sig om att ha gjort rivstarter på många områden. Det har gällt beskattning, och det har gällt det näringspolitiska området. Vi är många miljövänner, enskilda och organisationer, som gärna ser en rivstart på miljöpolitikens område. Vi ser gärna konkreta förslag till det som Olof Johansson kallade för åtgärder av systemkaraktär. Jag är överens med honom om att det behövs åtgärder av systemkaraktär. Jag tror att trovärdigheten i energipolitiken skulle öka betydligt om man kunde göra en eller några sådana systemförändringar som visade, eftersom miljövänner och allmänhet är kunniga på det här området, att man har tagit betydande steg i rätt riktning. Då vet man att resultaten kommer inte med en gång, men det har vidtagits konkreta åtgärder. Jag har också noterat den kritik som Olof Johansson har riktat mot förslaget till konkurrensneutral energibeskattning. Jag tycker att det är bra att det har gjorts tydliga markeringar mot försöken att försvåra övergången till förnyelsebara och miljövänliga energislag för att i stället öka industrins konkurrenskraft. Konkreta förslag av systemkaraktär skulle vara välkomna, Olof Johansson.

Fru talman! Jag tycker att regeringen på ett extremt och ganska ensidigt sätt har betonat tillväxt, utan att relatera denna till ekologiska förhållanden. Man har betonat ekonomiska frågor i mycket traditionell betydelse, även om miljöfrågorna -- jag är medveten om det -- finns med som en fjärde punkt i regeringsdeklarationen. Jag tror att det allmänna intryck som regeringen har velat ge är handlingskraft på det ekonomiska området. Jag tolkar det också så att regeringen medvetet har skjutit miljöfrågorna, de ekologiska frågorna, i bakgrunden. Det är oroväckande. Det innebär ju att de grundläggande överlevnadsfrågorna har kommit i ett sämre läge än under den förra regeringen. Det fanns anledning att kritisera den mycket starkt. Jag menar att det för miljöministern är en mycket angelägen uppgift att göra sådana markeringar att det uppstår någon sorts trovärdighet i miljöpolitiken, markeringar av att de frågorna inte har blivit andrahands eller tredjehandsfrågor, som det verkar nu. Syftet med kväveoxidmålet är ju att uppnå en 30 procentig minskning under de tio år som nu är kvar.

Det är vidare svårt att säga var EG:s miljöpolitik egentligen hamnar. Det är alldeles uppenbart att man är medveten om att åtgärder behöver vidtas, men historiskt sett vet vi att man också har träffat beslut som inte lett till konkreta åtgärder. Jag skulle gärna se ett kraftfullt och framgångsrikt agerande från Olof Johansson i samtalen med EG-ministrar och EG-experter. Jag vill än en gång tacka för svaren.

Fru talman! Enligt regeringsförklaringen och enligt regeringens samlade uttalanden är miljön ett av fyra prioriterade områden. Det som har gjort att ekonomi och skatter fått en framskjuten roll under regeringens första fyra månader är det självklara utgångsläget, nämligen obalanserna i svensk ekonomi. Jag trodde att detta stod alldeles klart för kammarens ledamöter. Det har gällt att försöka få kontroll över situationen, så att vi t.ex. inte ständigt drabbas av återkommande räntechocker. Det har ändå inträffat en sådan under perioden. Det är ingenting annat som ligger bakom detta. Att skjuta fram de ekonomiska frågorna har varit naturligt också för mig, men -- och det är ett viktigt men -- det nya är att vi nu gemensamt betonar det nära sambandet mellan ekologi och ekonomi genom den gröna bilaga som finns i finansplanen. Observera att det sker i finansplanen, inte som någon restpost vid sidan om, utan där och ingen annanstans. Det innebär en förpliktelse att knyta samman ekologi och ekonomi, och den förpliktelsen skall regeringen leva upp till. Sedan kan man naturligtvis säga att en hel del av de principer som redovisas i denna bilaga är gamla och kända sedan förut, men det viktiga är deras tillämpning och förverkligande, och därvidlag återstår som bekant en hel del. Det är det som vi arbetar med. Vad gäller kväveoxidutsläppen finns det ju myndigheter, t.ex. naturvårdsverket, som bedömer att det inte är möjligt att klara det uppsatta målet, med de medel som är föreslagna. Vi har anledning att mycket nära följa detta, som jag säger i interpellationssvaret, och med detta menar jag, att om man märker att de vidtagna åtgärderna inte fungerar, måste man skärpa dessa. Alternativt får man erkänna att man inte klarar målet, och den vägen vill inte jag gå. Jag har sagt i en intervju att man måste försöka skapa samstämmighet mellan mål och medel -- annars är man inte trovärdig. När det gäller EG vill jag säga att som en del i vårt arbete anordnas i miljöberedningens regi en öppen hearing -- den 21 februari tror jag det är -- kring EES-avtalet och EG-frågorna, med en stor krets av inbjudna. Låt mig också säga att det gäller att i EG sammanhang vara klar över att det är olika instanser som agerar där och att det också i den samlingen finns länder med litet olika ambitionsnivå. Det är inte alltid en helhet och en enhet.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är enligt min mening av stor betydelse att de regler och den praxis som tillämpas av Sverige när det gäller diplomatiska erkännandefrågor upprätthålls med öppenhet och konsekvens. För ett land som Sverige, vars utrikespolitiska linje är alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, är dessa frågor ömtåliga och grannlaga. Det gäller för Sverige att upprätthålla respekt och aktning för vår hållning och att vi inte blir involverade i onödiga tvister på grund av förhastade ställningstaganden. Den här frågan har ju, som utrikesministern berörde något, varit föremål för svar i kammaren när det gäller Nordkorea. Då sades det att vi utöver dessa kriterier skall klarlägga att ett erkännande inte är uttryck för vare sig politiska sympatier eller antipatier. Den känsliga fråga som det har uppstått diskusioner kring är bl.a. erkännandet av Kroatien, där det vid tidpunkten för erkännandet pågick allvarliga strider. Men till detta kommer att det förelåg ganska bestämda rekommendationer från FN-håll om att man vid denna tidpunkt inte skulle försvåra fredsansträngningarna. Sverige följde i detta fall mer de ståndpunkter som förekom inom EG. Jag tycker att det i viss mån var olyckligt att man inte var mer lyhörd gentemot FN. Cambodja. Vad är det nu som utgör hinder för ett erkännande av staten Cambodja?

Fru talman! Jag vill bara avsluta med att säga att det är mycket viktigt att vi intar en strikt men samtidigt förhållandevis generös hållning i dessa frågor. Jag hoppas när det gäller Cambodja att förbindelserna med det landet snabbt skall kunna utvecklas i en riktning som verkligen kan gynna freden och samförståndet där och att Sverige verkar för att också andra länder följer efter.

Fru talman! Ja, det är alldeles riktigt att lokalerna är dåliga i Värnamo. Jag har själv besökt dem -- jag kommer från orten. Men den primära frågan är inte om utbildningen finns i Värnamo eller i Växjö. Det primära är att den finns i södra Sverige. Jag är orolig för att dessa beslut gör att utbildningen kommer att tas bort. Ser på man hela dimensioneringen, finner man att utbildningen hela tiden har flyttats från södra Sverige till Mellansverige och norra Sverige, samtidigt som betydelsen av skogsnäringen har förskjutits från norra Sverige och Mellansverige till södra Sverige. Jag tycker att det är ologiskt att det då inte finns någon utbildning i södra Sverige. Det är oerhört viktigt att jordbruksministern ser över frågan och arbetar för att utbildningen även skall finnas i södra Sverige. I dag satsas det på forskning och utbildning i Mellansverige och norra Sverige -- som är gigantiskt -- men ingenting i södra Sverige. Kompetensen i södra Sverige kommer att tappas, och det är mycket allvarligt.

Fru talman! Jag tror inte att Siw Persson och jag har olika uppfattning i själva sakförhållandet. Kammarrättens utslag grundar sig egentligen på förarbetena till den tidigare jordbrukslagen -- inte till den nuvarande jordbrukslagen -- som man hänvisar till i den senaste djurskyddslagen. Det är en hänvisning till att det kan vara av betydelse för den som har haft vanvårdade djur att han eller hon får fortsätta att hålla djuren eftersom det är angeläget ur försörjningssynpunkt. På grund av några prejudicerande fall har det varit svårt att förbjuda djurägare i dessa sammanhang att ha djur. Det är min bedömning att detta inte har varit bra. Med anledning av den rapport som vi nu har fått in, måste vi pröva ärendet och se över vilka eventuella ändringar som måste göras.

Fru talman! För att ytterligare en gång reda ut detta: Det kan naturligtvis i ett enstaka fall vara någonting som ligger vid sidan om den normala hanteringen som är anledningen till att djurplågeri och vanvård förekommer. Men det får inte vara så att man inte med bestämdhet och på lång sikt kan förbjuda djurägare att ha hand om djur. Jag tror att det är nödvändigt att man ser över dessa bestämmelser.

Fru talman! Det är i och för sig möjligt för regeringen att föreslå vilka bidrag som helst om riksdagen vill besluta om dem. Det krävs pengar till alla typer av bidrag. Jag tror att Jan-Olof Franzén och jag är överens om att det inte är särskilt lätt att införa nya bidrag. Jag vill också peka på att de 550 miljonerna i landskapsvårdsstöd som jag nämnde i mitt svar som utgår under tre år t.o.m. 1992/93, är bestämda för det ändamålet och utgår egentligen för denna typ av marker. Därefter skall man utvärdera det stödet. Hur det kan utformas i en framtid är för tidigt för mig att uttala mig om i dag.

Fru talman! De sändningar som jag citerade ur var från den 31 januari. Den 4 februari gjordes den första anmälan tror jag, så det är inte så många dagar där emellan. Men i det klimat som råder i samhället med rasistiska tendenser och främlingsfientlighet, som vi har talat om många gånger här i riksdagen och som vi alla är lika upprörda över, krävs en ökad vaksamhet också på det faktum att i hetsen mot folkgrupper, utlänningar och svarthåriga ingår en ökad hets mot den judiska befolkningen i Sverige. Detta är mycket allvarligt. Inte vet jag om det är justitiekanslern som skall ha radioapparaten på litet oftare, men vem har egentligen ansvaret?

Fru talman! Nu har vi som tur är en vaksam allmänhet i Sverige som också gjort denna anmälan. Jag vet inte om det för för långt utanför den här frågan, men jag skulle ändå vilja fråga hur statsrådet ser på det faktum att dessa radiosändningar har återupptagits i princip på samma sätt som tidigare, fastän Ahmed Rami tidigare blivit fälld för hets mot folkgrupp. Jag vet att det har funnits en diskussion om huruvida man kan ändra lagen på något sätt för att garantera att inte sådant kan upprepas. Jag tänker på den tid som man är avstängd efter en dom och liknande resonemang som har förevarit.
Fru talman! Nu har han faktiskt rätt att återuppta sina sändningar enligt gällande lag. Man skall ändå inte utgå från att den som blir fälld för ett sådant brott fortsätter oförväget på samma sätt, utan han ändrar sig naturligtvis. Fortsätter han får man naturligtvis se till att stoppa det på ett sätt som står till buds.
Fru talman! I det här fallet är det väl så att personen fortsätter på samma sätt som tidigare. Det är väldigt upprörande och alarmerande. Jag förstår att statsrådet inte kan gå längre i hypotetiska resonemang, men jag hoppas att vi gemensamt med ett stort allvar bevakar hur dessa frågor utvecklar sig. Vi får väl avvakta den utredning som justitiekanslern gör. Men jag hoppas också på mycket aktiva ministrar i det här fallet.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis försäkra Gudrun Schyman om att vi har samma grundinställning i denna fråga och att vi är mycket vaksamma.

Fru talman! Enligt de informationer som jag har fått har inte arrendators speciella ställning tagits upp i samband med skattereformen. Man har tagit för givet att de gamla reglerna skulle gälla -- i annat fall hade jag förmodligen inte heller ställt frågan. Det finns också en skillnad mellan arrendatorer och jordägare, nämligen att om en arrendator lägger ned kostnader i någon annans fastighet, kan han inte tillgodogöra sig denna kostnad på samma sätt när det blir aktuellt att sälja fastigheten. Det är också av detta skäl som det hela blir problematiskt.

Fru talman! Det är riktigt att den här diskussionen handlar om hur vi tillämpar gällande lagstiftning. Man kan sedan ha olika syn på hur lagarna skall se ut i framtiden. Nu har vi emellertid en lagstiftning. Det finns vissa förarbeten som anger hur den skall tolkas, och det är detta vi diskuterar. Bo Lundgren svarade inte direkt på vilka krav som skall vara uppfyllda för att ett sådant här tillstånd skall ges, utan han talade mer om vilka krav som man inte behöver ställa innan man ger klartecken. Bo Lundgren nämnde att det i finansdepartementet finns ett hemligstämplat papper som Skandia har lämnat honom. Detta papper har varken finansinspektionen eller riksbanken fått se. Riksbanken har begärt att få ta del av denna handling, men Bo Lundgren ruvar som en hök på det, och vecka efter vecka går utan att riksbanken får ta del av det. Varför blockerar biträdande finansministern riksbankens insyn?

Fru talman! Jag instämmer med Bo Lundgren om att det är självklart att man måste hantera en sådan här framställning i vederbörliga former, och det finns vissa regler för hur detta skall gå till. Men det är utomordentligt förvånande att regeringen behöver ta så lång tid på sig för att fundera över vilket utslag det skall bli. Det är ju alldeles uppenbart att man inte kan blockera riksbanken från insyn. Riksbanken hade ju att pröva och avge yttrande om S-E-Bankens ansökan, och det normala hade varit att dessa uppgifter från början hade funnits i det grundmaterial som riksbanken hade att ta ställning till. Man kan naturligtvis fundera över varför det inte var möjligt för S-E Banken att då plocka fram det materialet. Det är hur som helst en självklarhet att riksbanken måste kunna få ta del av de s.k. samarbetsplaner som enligt tidningsuppgifter skall ha redovisats.

Fru talman! Det var ett par veckor sedan som riksbanken gjorde en framställning för att få ta del av materialet. Det naturliga är ju att riksbanken utan större omgångar, men givetvis med iakttagande av de formella regler som gäller, får ta del av sådant material. Det är ganska självklart att detta är uppgifter som från början, om de förelåg då, borde ha funnits med i ansökan och att riksbanken då borde ha fått ta del av dem. Det är därför ytterligt förvånande att det skall behöva ta så lång tid och att Bo Lundgren, trots att han talar om att han har satt sig in i frågan, ännu inte vet hur han skall ställa sig i frågan. Det är enligt min uppfattning mycket märkligt. Detta är ett papper som, om det hade varit möjligt, borde ha funnits med i finansinspektionens behandling av denna fråga och inför riksbankens yttrande i frågan.

Fru talman! När statsrådet i sitt tal konkret går in på den här frågan, säger statsrådet bara att man gör bedömningen att dessa planer som har undanhållits både finansinspektionen och riksbanken inte är orealistiska. Jag tycker att det är alldeles för vagt att redovisa en praxis på det sättet. Det är en öppning av praxis jämfört med lagstiftningens motiv och förarbeten.

Fru talman! Det är möjligt, Bo Lundgren, att vi kan ha olika syn på hur praxis bör vara utformad. Oavsett vilken syn vi har på praxis, kvarstår att det måste vara möjligt för statsrådet att kunna ge klarare besked om vilka minimikrav som bör ställas på samarbetet i fall där en bank endast övertar en liten del av det sammanlagda aktiekapitalet.

Fru talman! Margareta Winberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av uppgifter om Tjernobylolyckan som presenterats av den ryska professorn Vladimir De uppgifter som Margareta Winberg refererar till har tidigare förts fram av Vladimir Tjernousenko. Bl.a. redovisade han liknande information strax innan resultatet från den stora internationella undersökningen av Tjernobylolyckans effekter i Ryssland, Vitryssland och Ukraina presenterades hos IAEA i Wien i slutet av maj 1991. IAEA medverkade som en bland många internationella och nationella organisationer i undersökningen men arbetet samordnades och redovisades genom en särskild internationell rådgivande kommitté ledd av föreståndaren för strålskyddsforskningsstiftelsen i Hiroshima, Dr Sedan undersökningsresultaten presenterades har kritik riktats mot att undersökningen bl.a. inte omfattat de människor som hade utrymts eller som av andra skäl tidigare hade lämnat drabbade områden. Inte heller den räddningspersonal som efter olyckan utsattes för mycket höga stråldoser eller den saneringspersonal, sammanlagt mer än 600 000 människor, som i perioder arbetade inom de radioaktivt kontaminerade områdena omfattades av undersökningen. Drygt 200 000 av dessa människor skall enligt officiella redovisningar ha arbetat i den havererade reaktorns närområde under det första året. Någon redovisning av hälsotillståndet för dessa har emellertid hittills inte lämnats av myndigheterna i berörda republiker. Det finns därför i dag ingen tillgänglig redovisning som talar emot de slutsatser som undersökningskommittén drog och som presenterades förra våren. Något nytt underlag som i sak skulle förändra de bedömningar som de olika expertgrupperna gjorde har heller inte presenterats. Detta har också bekräftats av svenska strålskyddsexperter som har varit på plats i flera av de drabbade områdena och som medverkar i de internationella hjälpprogram som pågår. Jag vill emellertid understryka att vi ännu inte har kunskap om de totala effekterna av Tjernobylolyckan och att vi med stor sannolikhet även framdeles kommer att få ta del av ytterligare information av det slag som professor Regeringen har dock inte funnit anledning att nu vidta några särskilda åtgärder med anledning av de uppgifter som Margareta Winberg refererar till utöver vad som redan görs genom vår medverkan i olika internationella hjälpprogram. Jag vill i det sammanhanget också peka på de insatser som görs från svensk sida för att förbättra kärnsäkerhets och strålskyddsläget i Östeuropa.

Fru talman! IAEA:s roll skall naturligtvis granskas inom IAEA. Jag utesluter inte att vi från svensk sida i rätt forum inom IAEA kan ta upp den här diskussionen. Från svensk sida har vi ingen anledning att nöja oss med något annat än sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen. Tyvärr är det inte möjligt att få hela sanningen omedelbart. Det här är en process som pågår. Den livsfarliga strålningen finns kvar i det kontaminerade området och påverkar människor som finns kvar eller utför restaureringsarbete där. IAEA har som bekant en dubbelroll. Jag antar att vi båda har kritiserat den. Att säga sanningen om Tjernobyl är inte liktydigt med att främja utvecklingen av kärnkraften. Därför är det viktigt att det finns internationella expertorgan som har en annan infallsvinkel. Det finns sådana med fristående forskare från en rad FN-organ. Jag skulle kunna räkna upp dem alla, men jag skall i stället ta några exempel -- WHO, FN:s strålvetenskapliga kommitté, FN:s ekonomiska kommission för Europa, ILO och Världsmeteorologiska organisationen WMO. De finns med i en expertgrupp som har haft möjligheter att granska detta. Trots detta har man inte fått en helhetsbild. Det är det jag försökte beskriva i frågesvaret. Jag skall besöka strålskyddsinstitutet på torsdag eftermiddag. Jag tänker då ställa frågor till institutet. Jag utesluter inte att vi kan ta upp frågan i IAEA. Men IAEA har i sin dubbla funktion inte riktigt den trovärdighet som organisationen borde ha.

Fru talman! Jag tror inte att vi har några delade meningar i den här frågan. Det viktiga är som sagt att sanningen kommer fram. Man måste emellertid använda olika internationella kanaler i samarbete med de nya staterna i området för att se till att informationen kommer fram. Man måste också följa det här löpande. Någon sanning vid ett speciellt ögonblick finns inte -- tyvärr, kan man tillägga.

Fru talman! Jag ber att få tacka Beatrice Ask för svaret. Jag menar naturligtvis inte att vi skall anordna bokbål med SA material i EG-frågan. Det vore mig främmande. Jag har också en tilltro till lärarna, och jag tror nog att de har en förmåga att balansera material. Men nu har de själva från lärarfackens sida sagt att de saknar motviktsmaterial och material som är balanserande i denna fråga. Den här frågan är inte vilken liten struntfråga som helst. Det handlar här om vilket politiskt inflytande eleverna kommer att ha i framtiden. Det handlar om att de skall leva i ett framtida Sverige som från politiska aspekter är annorlunda än i dag. Det handlar om förändrade politiska beslutsprocesser som kommer att påverka deras dagliga liv i framtiden. Riksdagen har beslutat att vi skall söka medlemskap i EG. Därför tycker jag att det ankommer på oss som utbildningspolitiker att se till att det finns balanserande material. Jag tycker att det är underligt att Beatrice Ask svarar på det sätt som hon gör. Talar ni inte med varandra i regeringen, eller hur är det fatt? Lärarfacken går ut och efterlyser detta material. Det är vårt ansvar att se till att det kan tas fram. Menar Beatrice Ask att lärarna inte vet vad de talar om? Om man talar med lärarna ute i skolorna, som jag har gjort efter att ha ställt den här frågan, förstärks den här bilden. De efterlyser alltså material som gör att de kan, precis som Beatrice Ask säger, hjälpa till och utveckla ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt i den här frågan. Den här frågan är viktig. Man kan inte svara platt intet i det här fallet.

Fru talman! Den här frågan är mycket viktig. Då tycker jag att det faller på vårt ansvar som utbildningspolitiker att se till att det inte saknas medel när det gäller möjligheten att belysa den här frågan ur alla möjliga aspekter och synvinklar. Det är ju problemet här. Det finns kapitalstarka grupper som är företrädare för och som vill tala för att vi så snabbt som möjligt skall gå in som medlemmar i EG. Sedan finns det svagare grupper som tycker att detta borde vi nog ta en funderare på och det nog inte är något vidare att bli medlem i EG. Då har jag som utbildningspolitiker ett demokratiskt ansvar gentemot skolan att se till att man åtminstone inte kan skylla på att det saknas resurser i den här frågan. Det finns ju särskilda anslag. Regeringen delar ut särskilda anslag ibland via civildepartementet till vissa åtgärder inom skolans område. Det finns ju särskilda öronmärkta anslag. Jag tycker då att det är mycket märkligt att det inte skall finnas särskilda anslag till skolan för information om

Fru talman! Om regeringen inte har diskuterat detta riktigt färdigt ännu skall jag väcka en motion vid första lämpliga tillfälle. Det kan väl bli vid någon tilläggsbudget. Då kan skolan få de här medlen framöver. Jag tror att många utbildningspolitiker i den här kammaren kommer att ställa upp på ett sådant krav. Det krävs litet annorlunda material när man vänder sig till olika ålderskategorier. Just därför tycker jag att det är lämpligt att skolan får särskilda medel för den här frågan. Det är ju under tidsperioden framöver, fram till ungefär 1994, som det är aktuellt med dessa öronmärkta medel. Vi skall inte vara så försiktiga och vara rädda för att säga: Detta är viktigt, och det här vill vi ge medel till så att ni kan belysa detta på ett allsidigt sätt. Det är inte att styra skolan. Skolan har fortfarande rätten att säga: Nej tack, vi vill inte. Vi vill använda SAF:s material.

Fru talman! Jag tackar för detta, som jag tycker, utförliga svar. Jag skall genast be att få ställa ytterligare en fråga till sjukvårdsministern, nämligen när han är beredd att ge detta nya uppdrag till socialstyrelsen. Jag frågar med anledning av de händelser som inträffar och som inte bara handlar om utskrivningar utan framför allt om det jag har frågat om, nämligen när man skall stänga, och helst låsa, svängdörrarna på de mentalsjukhus där det uppenbarligen förekommer alltför många rymningar för att det skall vara acceptabelt. Min fråga föranleddes av en rymmare som för sjätte gången på tre år avvek. Han har gjort sig skyldig till mord på två ungdomar. Han flyttades märkligt nog efter femte rymningen till ett boende i en s.k. rehabiliteringsstuga vid Östra klinikerna i Vänersborg. Väl kommen till den här sista slussen var det bara att promenera ut. Inte bara polisen i det distriktet utan även i andra distrikt är mycket trötta på dessa ständigt återkommande larm. Polisen har som bekant annat att göra och borde få koncentrera sig på det. Detta är enligt min uppfattning mycket släpphänt. Sedan vill jag också ta upp ett annat fall som redovisas i tidningen Expressen den 28 januari i år, alltså sedan den nya lagen trätt i kraft. Jag kan inledningsvis konstatera att en 33-årig man var dömd till sluten psykiatrisk vård och rymde från Säters sjukhus fasta paviljong. Efter tre veckor slog han ihjäl sin hustru. I dag är han på fri fot, och man kan inte göra någonting åt honom. Vad har sjukvårdsministern för råd att ge huvudmännen för denna vård?

Fru talman! Kriterierna för när någon skall överföras till sluten psykiatrisk vård har stramats upp. Det skall bli betydligt färre sådana fall. Det tyder på att det inte är alldeles givet och framgår inte klart av kriterierna vem som skall förklaras såsom varande psykiskt sjuk eller i abnormt tillstånd vid våldshandlingen. Här finns något varierande skalor och begrepp. Jag skall inte pressa statsrådet, som är ansvarig för sjukvården, när det gäller frågan om vederbörande skall avtjäna fängelsestraff, men det handlar också om det vi kallar för omgivningsskyddet. Om någon -- och detta är det pinsamma -- har mördat någon, varit en våldsverkare, och bedömts som sjuk vid tillfället, kan vederbörande bli friskförklarad efter några få månader och få röra sig fritt i samhället och göra om detsamma. Då kan man fråga sig om det inte vore bättre att man låste in honom -- det är ofta en man -- och bokstavligen kastade nycklarna. Men jag vill inte uttrycka mig så abrupt.
Fru talman! Det gläder mig att Göthe Knutson inte anslöt sig till uppfattningen att vi skulle låsa in vissa personer i Sverige som begått allvarliga brott och kasta nycklarna.
Fru talman! Det är alltid roligt att göra någon glad, men detta är en mycket allvarlig fråga för väldigt många, och även för dem inom psykvården. Polisen har, som jag inledningsvis sade, tröttnat på att jaga rymlingar som bildligt talat kan gå ut genom svängdörrar. Nu tackar jag statsrådet för att han givit så många svar.

Fru talman!

Det är inte bara många arbetsgivare utan också många enskilda tjänstemän på försäkringskassorna som skall nås av information. Jag står bakom sjuklönesystemet, men nu handlar det om att den enskilde inte skall drabbas av missbruk som kan åstadkommas.

Fru talman! Det är alldeles korrekt att Bo Könbergs försök till bevis inte är övertygande. Vi tror inte att sänkta skatter för kapitalägare och höginkomsttagare skapar jobb och tillväxt. Det skulle däremot en annan politik än den ni föreslår göra, t.ex. när det gäller bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar -- allt sådant som ni har åstadkommit tvärstopp i och som skulle kunna innebära nyttiga och nödvändiga insatser och samtidigt skapa jobb. Det har ni inte gjort. Sådana insatser har ni stoppat, men ni väljer att sänka skatterna för grupper som inte med sina skattesänkningar bidrar till tillväxten. Sedan begär ni att sjuka och människor med tunga och riskfyllda arbeten skall betala notan.

Fru talman! Vi berömmer oss av att vara pragmatiker och reformister och av att se förnuftigt på saker och ting. Vi ser att regeringens politik inte leder till vare sig arbete, tillväxt eller rättvisa.